Herr talman! Jag tillhör en av de många motionärerna i detta ärende och ber med anledning därav att få säga några ord. Motionärerna är många, vilket ju visar det intresse och kanske den oro som man känner inför utvecklingen på vissa avsnitt inom det trafikpoli tiska området.

Särskilt statens järnvägar är föremål för diskussion. Vad som mest oroar är den hårda rationalisering som har skett inom verket och som tyvärr också har inneburit försämringar av servicen och nedlagda bandelar, vilket framför allt har drabbat de glesbebyggda regionerna och Norrland. SJ:s senaste taxehöjning har inte dämpat denna oro, tvärtom ger den förnyad anledning att protestera mot den politik som statens järnvägar söker tillämpa. Opinionen liksom även flertalet motioner har utmynnat i krav på att 1963 års riksdagsbeslut om trafikpolitiken måtte omprövas. På vilka punkter har då kritiken skjutit in sig? Det anses att statens järnvägar har utsatts för en relativt sett alltför stark försvagning i jämförelse med andra trafikmedel. Herr Strandberg gav några siffror på att SJ:s transportvolym under de senaste 15 åren har varit nära nog oförändrad och ökat endast med ett par procent, medan lastbilstrafikens transportvolym under samma tid har ungefär fyrdubblats. I den vägplan som nu presenteras beräknas för de närmaste 15 åren en ytterligare treeller fyrdubbling av lastbilstrafikens nuvarande transportvolym, medan man beträffande SJ inte kan se någon liknande tendens. Från samhällssynpunkt har detta inneburit negativa verkningar. Vägnätet har utsatts för en belastning, som detta inte har varit utbyggt för. Vi har fått ökade trafikrisker och större trängsel och otrivsel i trafiken. Man har nog på känn att SJ borde ha kunnat svälja en hel del av den ökade godsmängd som tillkommit under senare år. Det skulle ha inneburit en avlastning av vägnätet med bättre trivsel och mindre trafikrisker såsom följd. Det hade kanske också — därom tvistar man — inneburit en bättre lönsamhet för statens järnvägar, en högre täckningsgrad för de fasta kostnaderna. SJ har genom denna utveckling tvingats till en rationalisering, som delvis har varit nödvändig och som har lett till en standardförbättring av järnvägstrafiken men som också — vilket jag antydde — har medfört nedläggningar av bandelar, indragning av lokala förbindelser och nedläggningar av järnvägsstationer. Man har till och med tvingats att konkurrera med sig själv genom att sätta in bussar på landsvägarna och genom att sätta in lastbilar på sträckor som har gått längs järnvägen. Denna rationalisering har medfört försämrat tillflöde av gods och resande till järnvägarna och har framtvingat taxehöjningar som i sin tur lett till nya rationaliseringar, och man har på det viset kommit in i en ond cirkel. De regionala och lokaliseringspolitiska synpunkterna har kommit i skymundan. Det finns många företag som sedan år 1963 har lokaliserats till olika orter i landet, och när man gjorde de företagsekonomiska kalkylerna räknade man givetvis med ett bestående järnvägsnät. Många företag har sedan funnit att antingen har järnvägen lagts ner eller också har närmaste järnvägsstation dragits in. Vad alla konstaterat, inte minst inom lokaliseringsområdet, är att frakterna har fördyrats kolossalt. Jag har själv erfarenhet av hur kostnaderna för skrymmande gods på järnvägen har tretill fyradubblats under några få år. När man studerar dessa frågor närmare förefaller det inte som om 1963 års riksdagsbeslut har varit den direkta orsaken till den här redovisade utvecklingen. Den målsättning man hade för att skapa ett mera konkurrensfrämjande system på trafikområdet för att därigenom generellt sänka transportoch resekostnader måste anses ha varit riktig. Men frågan är om det verkligen varit en konkurrens på lika villkor. Jag skall inte gå in på den debatten, men jag vill understryka att vi måste ha en samhällsavvägning som ger de bästa effekterna totalt sett och som också tar hänsyn till sådana företeelser som miljö, buller och trafiksäkerhet samt de regionala kraven på en god trafikförsörjning. Det verkar alltså som om tilllämpningen av 1963 års beslut inte har följts upp på ett effektivt och riktigt sätt. I sammansatta statsoch tredje lagutskottets utlåtande nr 1 år 1963 anges målsättningen för trafikpolitiken vara att för landets olika delar trygga en tillfredsställande = transportförsörjning till lägsta möjliga kostnader. Vidare uttalades att i den mån det inte inom ramen för kostnaderna går att lämna en viss bygd den trafikservice som från samhällssynpunkt är rimlig bör ersättning till trafikföretaget utgå av allmänna medel. Det är en klar linje som jag tror inte tillämpats som den borde och som i varje fall bör tas upp till omprövning inom vederbörande instanser. Utskottet skriver vidare att man vill understryka betydelsen av att aktiviteten på det trafikpolitiska området samordnas med lokaliseringspolitiken bl.a. när det gäller att upprätthålla från 1okaliseringssynpunkt önskvärd lönsam järnvägseller landsvägstrafik. Även om den helt dominerande delen av efterfrågan på godsoch persontransporter borde kunna tillfredsställande tillgodoses inom ramen för kravet på företagsekonomisk lönsamhet i trafiken finge man inte bortse från att det bl.a. i vissa glesbygder vore nödvändigt med insatser från det allmännas sida för att upprätthålla en rimlig kollektiv trafik.

Till en aktiv trafikpolitik hör att man i väsentligt större utsträckning än för närvarande centralt och regionalt i samarbete mellan statliga och kommunala myndigheter samt enskilda organisationer fortlöpande kan planera och verka för en lämplig avvägning av trafikinvesteringarna och en rationell uppläggning av trafiken, allt i syfte att skapa bästa möjliga trafikservice. Det är således inte något fel på beslutet som sådant eller på de principiella riktlinjer man dragit upp. Det gäller att kunna anpassa beslutet till den utveckling som har skett senare. I centerns och folkpartiets partimotioner har man tagit upp speciellt tilllämpningen och krävt en översyn av denna. Utskottet har praktiskt taget helt godtagit motionerna och i sitt utlåtande presenterat en skrivning som är mycket stark och nära ansluter sig till de synpunkter som framförts i motionerna. Statsutskottet skriver nu: »Trafikpolitiken får självfallet inte ses som en isolerad fråga och tillämpningen och uppföljningen av principerna måste därför anpassas till utvecklingen på olika områden och till samhällsplaneringen i övrigt. Det är således angeläget att en fortlöpande uppföljning och effektiv samordning av de trafikpolitiska åtgärderna sker med hänsyn till olika landsdelars behov och intressen.» Sedan fortsätter utskottet med viktiga slutsatser som det också finns anledning att understryka. Jag har velat föra något av detta uttalande till dagens protokoll. Även om jag personligen gärna sett att det hade blivit en snabb översyn av trafikpolitiken och tillämpningen av densamma genom en speciell utred ning, så tycker jag ändå att vederbörande avdelnings skrivning är så stark att jag ansett att den väg utskottet anvisat bör vara den rätta i nuläget. Statens järnvägar, trafikdelegationen och regeringen har nu ett stort ansvar för att intentionerna verkligen uppföljs. Skulle utvecklingen inte ändras märkbart på detta område, så förutsätter jag att riksdagen på nytt tar upp frågan och kräver verkligt aktiva åtgärder för att uppnå den målsättning som jag närmast har gjort mig till talesman för.

Herr talman! Sedan jag lyssnat till de tre föregående talarna måste jag ställa mig frågan: Vad är ytterligare att tilllägga? Inte utan anledning följs den statliga trafikpolitiken med oerhört stort intresse från allmänhetens sida. När debatten började här var läktarna fullsatta — däremot kan man inte säga samma sak om plenisalen. Det behöver dock inte betyda att riksdagsmännens intresse skulle vara mindre än allmänhetens. För oss är ju detta saker som vi diskuterar ofta. Man kan väl säga, för att använda en liknelse, att vad blodomloppet är för kroppen är trafiken för landet. Om en kroppsdel inte blir försörjd med blod kan den inte fungera. Jag tror att man kan fortsätta liknelsen och säga att detsamma gäller beträffande landet och trafiken. Det har redan sagts att riksdagens beslut av år 1963 angående den statliga trafikpolitiken syftade till att varje trafikgren skulle bära sina kostnader samt att konkurrens på lika villkor skulle skapas. Men det sades också att målet skulle vara att skapa en tillfredsställande transportförsörjning för hela landet. Det förutsattes vidare att ersättning i vissa fall kunde utgå av allmänna medel för att trygga trafikförsörjningen. 1963 års beslut synes beträffande konkurrensen mellan olika företag i stort sett ha fungerat i enlighet med avsikten. När det gällt att förse landets olika delar med tillfredsställande transportmöjligheter har målsättningen inte kunnat uppnås. Särskilt glesbygderna har drabbats hårt av indragningar, och busstrafiken har på många håll försämrats. Alla är ense om angelägenheten av att frågan om en tillfredsställande trafikförsörjning i olika delar av landet får sin lösning. Även om man måste konstatera att allt inte är bra torde det vara svårt att ta definitiv ställning till dessa många problem innan nu pågående utredningar, som också förut har nämnts, är slutförda. Det är detta som ligger till grund för utskottets ställningstagande. Man kan med tillfredsställelse konstatera att utskottet finner det synnerligen angeläget att utredningens bedömningar och förslag snarast blir tillgängliga samt att Kungl. Maj:t successivt följer upp och samordnar utredningsarbetet. I de likalydande motionerna 1I:603 och II: 690 har också begärts att kommunerna borde ges tillfälle att göra framställning till vederbörande myndighet när det gäller nedläggning av busslinje. I anledning av att proposition nyligen avlämnats rörande ändring av reglerna angående yrkesmässig automobiltrafik också i syfte att ge kommunerna särskild rätt att överta tillstånd till linjetrafik med buss får man hoppas att de svårigheter som nu föreligger på det området kanske kommer att kunna mildras i och med att propositionen antas. Herr talman!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

Herr talman! I utskottets utlåtande sägs i försiktiga ordalag: »Målet skall vara att i överensstämmelse med riksdagens beslut för landets olika delar trygga en tillfredsställande transportförsörjning till ur samhällsekonomisk synpunkt lägsta möjliga kostnader. Hänsyn bör därvid såsom också förutsatts i samband med nämnda beslut tas till sociala, näringspolitiska och lokaliseringspolitiska förhållanden.

Samtidigt avslår utskottet helt i princip samma tankegångar när de framförs i motionsparet I:198 av herr Tage Johansson och mig själv och II: 216 av herrar Gustavsson i Nässjö och Sörenson.

Vi har även påpekat att den minskade framkomligheten på våra vägar och gator blir ett allt allvarligare problem ju mer den tunga lastbilstrafiken ökar. Speciellt för trafiksäkerheten blir denna tunga trafik ett allt större problem, särskilt vid veckosluten. Vi får mer fritid och människor får möjlighet att skaffa sig rekreation. Därigenom avfolkas ofta städerna och tätorterna under veckoslut och semestrar och människorna söker sig ut till vad de benämner landet. Antalet personbilar kommer också att öka. Så mycket trafik som möjligt bör naturligtvis avlastas vägarna vid vecko slut och andra tillfällen när trafiktoppar uppstår. Trafiksäkerheten och den ekonomi som sammanhänger därmed bör också beaktas. Människorna har anskaffat bilar för att kunna komma ut till sina rekreationsområden, och många gånger har de skaffat dessa bilar därför att allmänna kommunikationsmedel till dessa områden saknas. Herr talman! Jag har velat ange några synpunkter från vår motion. Jag hoppas att de skall beaktas bättre av några andra instanser än i utskottet och att man hos dessa instanser vill lyssna på våra synpunkter litet bättre än vad utskottet har gjort. Låt mig till sist, herr talman, anföra ett par synpunkter om nödvändigheten av att den lokaliseringspolitiska aspekten inte får helt försvinna ur bilden när trafikpolitiken skall avgöras för framtiden. Företag erhåller lokaliseringsstöd, och risk förefinns samtidigt för att områdets trafikförsörjning på ett allvarligt sätt försämras. I begreppet lokaliseringspolitik måste också ingå kommunikationer och goda vägar. Vi som bor i glesbygden vet vad dåliga kommunikationer vill säga. Om man vill bo kvar och samtidigt stimulera industrin till en expansion som möjliggör människors utkomst, är det på sikt nödvändigt med bra vägar.

Herr talman! Jag är medveten om att vi lever i ett föränderlighetens samhälle men också att vi försöker åstadkomma solidaritet och ökad jämlikhet. Så måste det vara också på detta område. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! De många motionerna i fråga om trafikpolitiken vittnar väl dels om att det finns stort intresse för frågan, dels om att det råder oro för hur framtiden skall bli beträffande trafikpolitiken. Utvecklingen går ju mycket snabbt, och det är klart att det måste bli en anpassning till de nyheter vi får på olika områden. Jag anser att statsutskottets utlåtande nr 167 om den statliga trafikpolitiken är mycket betydelsefullt. Där har man besvarat motioner och gjort erinringar så att utlåtandet bör kunna betraktas som riktlinjer för arbetets bedrivande i fortsättningen. Trots de många motionerna från olika partier är utskottsutlåtandet enhälligt. Det är sällan som det hålls så många och så långa tal om ett enhälligt utskottsutlåtande. Men jag tolkar också detta positivt och förklarar att det beror på det stora intresse frågan väckt. Några andra yrkanden har heller inte framställts så att när jag talar för utskottets del skulle jag inte behöva säga så mycket, men jag skall kommentera vad som har sagts och påpeka vad vi har ansett från utskottets sida. Det är först och främst fråga om huruvida 1963 års trafikbeslut skall upprivas. Utskottet har inte ansett detta utan har uttalat: »Riksdagen torde inom den närmaste framtiden få ta ställning till sålunda framlagda eller aviserade förslag. Innan så skett och viktigare delar av återstående utredningsarbete kunnat slutföras samt erfarenheterna ytterligare analyserats av de båda första etappernas genomförande synes det inte möjligt att med större säkerhet överblicka den trafikpolitiska utvecklingen i vårt land. Utskottet kan mot bakgrund härav inte finna det lämpligt att i nuvarande läge en översyn och omprövning av 1963 års trafikbeslut av det slag motionärerna förordat kommer till stånd.» Jag vill dock påpeka några ord som är rätt betydelsefulla. Det står »i nuvarande läge». Utskottet har alltså garderat sig så mycket att man, om en viss situation skulle uppkomma, då kan granska frågan. Som situationen är nu synes det inte finnas anledning att riva upp beslutet. I andra motioner har förslag framförts om en Översyn, och detta har utskottet egentligen tillmötesgått. I fråga om tillämpningen har man faktiskt visat att alla omständigheter skall beaktas. Det finns många pågående utredningar vilka har redovisats i utskottsutlåtandet, och jag har här ytterligare en förteckning på flera utredningar som ännu inte är slutförda; i utskottsutlåtandet sägs att bilskatteutredningen har aviserat sitt betänkande. Detta kom den 24 november men har inte hunnit bli föremål för någon behandling ännu. Genom den trafikpolitiska delegationen följer man kontinuerligt vad som sker, och delegationen har på riksdagens önskemål utökats med två parlamentariska representanter. Herr Strandberg uttalade önskemålet att detta arbete inte skulle ske inom kanslihusets dörrar.

Det är riktigt att det blivit så. Han säger emellertid att utskottet avslår en motion som han själv står på och som är ungefär likalydande. Det är ju dock inte samma yrkande, utan i herr Karlssons m.fl. motion är det fråga om ett uppskov med genomförande av den tredje reformetappen. Detta behöver vi inte ta ställning till. Utskottet skriver: »Något förslag från Kungl. Maj:ts sida rörande den tredje etappens genomförande har såsom av det följande framgår ännu inte lagts fram.» Det finns alltså ingen anledning att tala om uppskov nu. Det förutsattes också år 1963 att förändringar skulle kunna vidtagas allteftersom omständigheterna gör det nödvändigt. På grund av den oro som nu finns på området har utskottet särskilt understrukit att de utredningar som pågår skall påskyndas så att de snarast möjligt blir tillgängliga. Jag vill understryka att man inte vill vänta alltför länge på utredningar, utan det måste bli något slags avgörande. Vidare har vi sagt att utredningsarbetet skall följas upp och samordnas för att vi skall få en god blick på vad som sker. Detta är närmast det resultat utskottet kommit till. även vad som i övrigt anförts är betydelsefullt. Herr Strandberg talade en hel del om långtradartrafikens nödvändighet. Jag vill understryka att detta är riktigt. Jag ställer mig emellertid litet frågande när herr Strandbergs partis representant i bilskatteutredningen utan tillgängligt material från vägkostnadsutredningen, som inte är färdig med sitt arbete, tar ställning beträffande en skattehöjning. Men det är som sagt inte herr Strandbergs ställningstagande. I vilken utsträckning kontakten brister där vet jag inte. I alla fall vill jag i detta sammanhang säga, att det är oerhört betydelsefullt att vi får fram vägkostnadsutredningen. Utan den är det mycket svårt att göra de avvägningar som är nödvändiga. Herr Johan Olsson talade om järnvägarna och svårigheterna att göra avvägningar där. Det är sant att statens järnvägar fått anvisningar av riksdagen, bl.a. det beslut som vi fattade förra året att en kommun kan göra framställning, när en station är avsedd att nedläggas, och få frågan prövad av Kungl. Maj:t samt eventuellt få behålla stationen. Detta var en viktig sak, och samma är förhållandet i fråga om järnvägsnedläggelser, där det finns ett förfarande som gör att man kan få möjlighet att yttra sig. Jag tror inte att det är möjligt att göra den riktiga avvägningen mellan statens järnvägar och vägtrafiken förrän vägkostnadsutredningen är klar. Det gäller ju inte bara en intern kostnadsfördelning mellan olika fordon som går på vägen. Om man tar lasttrafiken med i bilden måste det bli avgörande om dessa fordon verkligen betalar den kostnad för vägunderhållet som tillkommer dem. Därmed är vi strax inne på en jämförelse med statens järnvägar, men vi kan inte få fram ett riktigt resultat förrän vi fått vägkostnadsutredningen. Därför vill jag gärna för kommunikationsministern understryka att vi är mycket angelägna om att dessa utredningar arbetar med största möjliga intensitet, så att de så snart som möjligt kan lägga fram sina resultat. Herr Karlsson talade mycket varmt för goda vägar och sådant. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Vi är fullkomligt eniga i det fallet. Jag vill bara tilllägga att det inte kommer att dröja så länge, förrän herr Karlsson får ta ställning till huruvida vi skall ge mera resurser för att åstadkomma bättre vägar. Jag hoppas på hans stöd i det fallet och att vi då verkligen gör vårt yttersta för att få bättre vägar. Herr talman! Det har inte framställts något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, och jag har givetvis ingen anledning att yrka något annat. Jag vill bara upprepa att jag anser utskottets uttalande mycket betydelsefullt, och jag är övertygad om att riksdagen kommer att anta det. Därmed har värdefulla riktlinjer dragits upp för den framtida trafikpolitiken. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig kortfattat till herr Ove Karlsson säga att då han talar om att lastbilarna krälar på våra vägar och hindrar oss från att åka ut till våra sommarställen etc., så är det faktiska förhållandet det, att de ansvariga lastbilsägarna försökt undvika lördagsoch söndagstransporter. En rekommendation därom gick ut centralt redan i våras. Resultat av trafikräkningar den 3 augusti, den 17 augusti, den 7 och 21 september på sex olika ställen i Sverige — Göteborg, Stockholm, Västkusten 0.S.v. — har jag i min hand, och jag vill gärna överlämna dem. Lastbilstrafiken är inte något problem längre just på grund av den frivillighet som man nu gått in för. Herr Torsten Bengtson, vi skall inte stå här och diskutera våra partikollegers ståndpunkter i olika statliga utredningar. Det får vi tillfälle till den dag det kommer något förslag från Kungl. Maj:t. I brist på det underlag, som herr Bengtson instämmer i att vi måste få fram, saknar vi i dag totalt möjlighet att bedöma vad som är en skälig kostnadsandel för den tunga trafiken. Vår motion avser för övrigt att få fram detta material. Det är möjligt att den när vi får fram kostnadsutredningen kanske visar sig vara rimligt tilltagen, och det kanske även visar sig att skattehöjningen i det nya förslaget redan är så kraftigt tilltagen att kostnaderna täcks in. Men vad jag velat åberopa är att det inte rimmar med lokaliseringspolitiken, eftersom skogsbruket, speciellt i norra Sverige, inte har tillgång till annat än dessa tunga transporter för att få fram sitt virke. Vi har inga järnvägar. Då får man i lokaliseringens intresse införa något slags kollektivbiljett även där, vad vet jag. Jag har påpekat den rådande situationen.

Herr talman! Eftersom utskottet är enigt ämnar jag delta i denna diskussion bara för att göra ett par påpekanden. I sitt första inlägg gav herr Strandberg mig rådet att jag snarast skulle sammankalla — förutom mig själv — generaldirektören för SJ, luftfartsverkets chef och några ytterligare. Han hade resonerat sig fram till detta utifrån höjningarna av statens järnvägars taxor från den 1 januari 1970. Med dem skulle jag diskutera en ändring i det tänkesätt som har att göra med taxehöjningarna. Åtminstone utgick jag ifrån att det var det saken gällde och att man skulle få en annan tingens ordning. Till herr Strandbergs råd vill jag bara foga att han väl heller inte har något att erinra mot att, om en sådan sammankomst kommer till stånd, inbjudan också riktas till representanter för Svenska lasttrafikbilägareförbundet och andra intressenter på den privata transportmarknaden. Om det är SJ:s taxehöjningar fr.o.m. den 1 januari 1970 som ligger bakom herr Strandbergs råd till mig, så vet kammarens ledamöter att dessa höjningar kommer att ligga i genomsnitt två procent lägre än den taxehöjning som gäller för landsvägstrafiken. Jag utgår således från att herr Strandberg bara av ren glömska inte tänkte på att vid en sådan där sammankomst så finns det också anledning att rikta inbjudan till Svenska lasttrafikbilägareförbundet m.fl.

Regeringen konstaterar att den kommer att beakta dessa saker vid sitt ställningstagande till utredningen med namnet lokaliseringsoch regionalpolitik — den Lemneska utredningen — som i dagarna kommit från trycket. I den utredningen konstateras i sammanfattningen bl.a.: »Inga delade meningar torde råda om att en utjämning av transportkostnaderna, så att företag i norra Sverige inte på samma sätt som för närvarande har en belastning i dyra transporter såväl när det gäller råvaror etc. som färdiga produkter, skulle ha en gynnsam effekt från lokaliseringssynpunkt. Enligt utredningens mening bör stor uppmärksamhet ägnas åt detta problem vid det fortsatta utredningsarbetet.> Denna utredning skall, som kammaren har sig bekant, följas av ytterligare utredningar. I särskilt uttalande till utredningen av herrar Ekström och Svanberg konstateras: »Utredningen borde enligt vår mening ha framlagt förslag om lägre frakttaxor inom stödområdet. Detta kan t.ex. åstadkommas genom att man inför en maximal avgift i taxorna för transport av varor och personer med järnväg och flyg.

I det sammanhanget skall regeringen också överväga i vad mån statens järnvägars trafikkapacitet mera effektivt än vad som nu är fallet kan utnyttjas just i sådant syfte.

Herr talman! Jag är synnerligen glad i dag. Jag kan inte vara annat, eftersom en enskild riksdagsledamot från ett oppositionsparti lyckats få ett statsråd att lyssna och så till den milda grad fastna för ett framkastat förslag. Kommunikationsministern glömde emellertid bort att jag sade att han till sammankomsten borde ta med även de för lokaliseringspolitiken närmast ansvariga statsråden. Så sade jag i mitt första inlägg. Självfallet kan jag nu uppfylla kommunikationsministerns önskemål genom att säga: Skicka gärna inbjudan till denna sammankomst också till Svenska lasttrafikbilägareförbundet. Tag gärna upp med detta förbund diskussionen om taxesättning och liknande. Men herr statsrådet måste vara beredd på att man kanske har litet att komma med också från det hållet. Herr statsrådet får vara beredd på att man frågar hur lastbilstrafiken skall kunna klaras med oförändrad taxesättning för transporterna, när Sveriges riksdag och regering gång på gång kommer med nya pålagor, ständigt höjda fordonsskatter, ständigt höjda drivmedelsskatter och liknande. Men bjud gärna in företrädare för Lasttrafikbilägareförbundet och diskutera med dem.
Herr talman! Mot bakgrund av att herr Strandberg tillhör undertecknarna av det enhälliga utskottsutlåtandet, som bl.a. mycket nogsamt konstaterar vilka utredningar som nu pågår för att få ett bättre jämviktsläge på transportmarknaden, avstår jag från övriga kommentarer.

Herr talman! Som vi hört har här talats mycket om 1963 års trafikpolitiska program och 1963 års principer, och det är naturligt att så har skett, eftersom det ju är dessa riktlinjer som är bestämmande för trafikpolitiken i dag. Emellertid kan det vara lärorikt att gå till riksdagsprotokollen av 1963 och se på den debatt som föregick beslutet. Det var stor entusiasm som mötte dåvarande kommunikationsministerns proposition, och både politiska meningsfränder och meningsmotståndare ville gratulera herr Skoglund för, som man tyckte, hans framsynta reformförslag. Det är en väldig diskrepans mellan 1963 års entusiasm och dagens skepsis håde inom och utom riksdagen inför den trafikpolitik som vi nu har. Ett av de uttalanden från år 1963 som i dag skorrar särskilt falskt är dåvarande departementschefens påstående, att erfarenheterna visat att man genom trafikomläggning kunnat skapa en tillfredsställande service till lägre samhällsekonomisk kostnad och att den politiken därför med kraft borde fullföljas. Emellertid kan det vara intressant att inte stanna vid år 1963 i tillbakablicken. Just i dagarna har vi fått ett hjälpmedel till en bakgrundsteckning till dagens trafikpolitik. Om en och en halv vecka disputerar lundensaren Sverker Oredsson på en avhandling kallad Järnvägarna och det allmänna. Där kan man bl.a. inhämta, att när statsmakterna på 1850-talet tog beslutet att staten skulle bygga landets stambanor, så var en av de viktigaste anledningarna att man menade att järnvägsbyggandet och järnvägsdriften på det sättet skulle präglas av samhällsekonomiska överväganden och inte av snävt företagsekonomiska aspekter. Den främste förespråkaren för denna målsättning var liberalen, finansministern J. A. Gripenstedt, och samma uppfattning hade järnvägschefen Nils Ericson. Under 1880-talet ville många att det samhällsekonomiska synsättet ytterligare skulle accentueras, och därför föreslogs att alla större järnvägar skulle inköpas av staten. Visserligen lyckades man inte då realisera förslaget, men det är i alla fall intressant som ett bevis på hur både konservativa och liberala politiker under det förkättrade 1800-talet var måna om ett samhällsekonomiskt synsätt. Detta bör ställas i relation till den av dagens socialdemokrater ledda politiken, där vikten av den företagsekonomiska effektiviteten och räntabiliteten starkt understrykes. Samtidigt får man hålla i minnet att det var betydligt svårare fram till år 1940 att tilllämpa ett samhällsekonomiskt synsätt än senare, eftersom tidigare majoriteten av landets järnvägar var privata. Just detta var också ett av motiven för det stora järnvägsförstatligandet omkring år 1940. Då framhölls att enskilda järnvägsföretag i motsats till statliga måste låta sin drift bestämmas av mer snävt företagsekonomiska målsättningar, och att därför staten borde äga alla landets järnvägar. Men det var tydligen ett resonemang som inte ansågs ha relevans särskilt länge. År 1953 tillsattes en utredning som enligt sina direktiv skulle tillse att en mer renodlat företagsekonomisk målsättning skulle prägla statens järnvägstrafik, och det är frukterna av de direktiven som vi i dag upplever med järnvägsnedläggelser och =<stationsindragningar i högt tempo. Herr talman!

Herr talman! Jag ber kammaren om överseende för att jag som outsider utanför statsutskottet hoppar upp i detta ärende. Jag gör det därför att jag under flera år som ledamot av näringslivets trafikdelegation haft att följa utvecklingen på trafikområdet inte minst när det gäller den statliga trafikpolitiken och i denna egenskap intresserat mig mycket för just denna fråga som också delvis faller under bevillningsutskottets ämnesområde. Jag hälsar med tillfredsställelse kommunikationsministerns nyss avgivna deklaration om att en samordning åsyftas mellan lokaliseringspolitiken och transportpolitiken. Jag tror att det är ett riktigt grepp på detta ämne. Jag vill också instämma med herr Torsten Bengtson i vad han yttrade i denna fråga. Men jag har liksom han och flera andra talare fäst mig vid att det hänt så mycket på transportområdet sedan 1963 års stora principbeslut fattades. Jag tänker nu inte bara på alla dessa detaljutredningar som pågått på olika områden — hamnutredningen, kanaltrafikutredningen, bilskatteutredningen. Vägkostnadsutredningen återstår, vilket är att beklaga, och jag får i denna del livligt instämma med herr Torsten Bengtson i att det hade varit önskvärt att även denna utredning hade varit klar. Men bortsett därifrån har vi mycket mer material till vårt förfogande nu än som stod till buds 1963. Jag tänker emellertid ännu mer på den verkligt revolutionerande utveckling som har ägt rum på det praktiska transportområdet, delvis, kan vi säga, som en följd av den liberalisering som innefattas i 1963 års beslut. Ett av de allra mest märkliga ting som hänt är den omläggning, som ägt rum av skogsindustrins transporter, där de gamla flottledernas roll nu håller på att övertas av de tyngre lastbilarna. Även på det allmänna transportväsendets område har inträtt en vittgående teknisk omvälvning som dessutom har haft mycket starka internationella inslag. Lastfordonen har som sådana fått en helt annan och större effektivitet. De ser ut på ett helt annat sätt. Jag åberopar bl.a. tillkomsten av de s.k. trailerekipagen. Det har också skapats en hel serie av specialfordon för olika ändamål som varit ägnade att rationalisera transporterna. Jag hänvisar vidare till det uppsving som den transoceana containertrafiken har fått — herr Paul Brundin var inne på den frågan. Jag har nyligen haft tillfälle att med egna ögon se vad som hänt på detta område i Rotterdam, Antwerpen och Hamburg under så kort tidrymd som tre år. Jag har studerat motsvarande anläggning för containertrafiken i Skandiahamnen i Göteborg. Nya moderna lastfordon har som sagt satts in vilka medfört mycket stora transporttekniska fördelar. Vi har också roll onoch roll off-transporter inom landet som organiserats delvis genom samarbete mellan SJ och ASG, och motsvarande transportformer har med allt större kraft satts in på de omfattande färjeförbindelserna mellan Sverige och kontinenten. Transporterna omfattar på långväga sträckor på tåg och bilfärja endast trailer, medan själva dragfordonet endast hämtar vid destinationsstationen resp. destinationshamnen och sörjer för den lokala fortskaffningen från dörr till dörr. Den nya tekniken med dessa nya fordonstyper har uppenbarligen möjliggjort stora kostnadsbesparingar på transportområdet. Detta är ett område, där kostnadsfrågan är av mycket stor och växande samhällsekonomisk betydelse. Jag skulle våga det påståendet att transportkostnaderna i dag ofta är av rent utslagsgivande betydelse i konkurrensen. Jag skulle också tro att det återstår ytterligare möjligheter till rationaliseringsvinster på detta område. I dagarna har ju bilskatteutredningen framlagt ett mycket vittgående betänkande innefattande förslag till en omläggning av lastbilsbeskattningen. Förslaget åsyftar kraftigt höjda skatter på de stora och tyngre fordonen och sänkta skatter på de mindre och medelstora. På den korta tid som har stått mig till buds har jag försökt sätta mig in i detta betänkande, såvitt jag kan förstå bör det närmast betraktas såsom ett skattetekniskt förslag. Betänkandet klarlägger inte närmare vilka konsekvenser som förslagets genomförande skulle få på olika områden. Jag syftar i första hand på konsekvenserna för skogstransporterna, där någon konkurrens med SJ inte förekommer, men även på konsekvenserna för <byggnadsindustrins dörr-till-dörr-transporter och varudistributionens transport. Den yrkesmässiga lastbilstrafikens utövare har här ökat sin transportandel de senaste åren. När det gäller skogsindustrins transporter utgår jag ifrån att den samordning, som kommunikationsministern nämnde, mellan lokaliseringspolitiken och transportpolitiken kanske kommer att medföra vissa justeringar. Jag skulle vilja hemställa till kommunikationsministern att han talar med finansministern om att — innan bilskatteutredningens betänkande i proposition läggs på riksdagens bord — en snabbutredning göres, som närmare klarlägger de konsekvenser som förslagets genomförande i oförändrat skick skulle medföra. Jag instämmer även i det uttalande som gjorts att tiden nu kanske är inne för en utredning med parlamentariskt inslag om transportfrågan i hela dess vidd. Jag hemställer till kommunikationsministern om att en sådan utredning snarast kommer till stånd. Jag önskar inte något upprivande av 1963 års beslut utan ett fullföljande och en påbyggnad under aktgivande av de erfarenheter man har fått och av vad som har hänt under den senaste tiden.

Herr talman! Den reform av sjukförsäkringen som vi i dag skall fatta beslut om gäller framför allt den öppna vården, men den gäller också den slutna vården — kanske den i det avseendet främst kommer att uppmärksammas av långtidssjuka och av pensionärer och då särskilt förtidspensionärer. Reformen kommer dessutom obestridligen att ha återverkningar på förhållandet mellan patienten och hans läkare. Den motses säkert med stora förväntningar av den övervägande delen av allmänheten. Men man ser också fram mot den med undran och oro, och det är inte bara flertalet läkare som så gör utan också många bland allmänheten. Den motses även med oro av de många sjukhusadministratörer som finner den föreslagna förberedelsetiden för genomförandet alldeles för kort. Vid flertalet reformer brukar man vinna en del men också förlora en del. Den stora allmänheten räknar med att den skall få en billigare öppen sjukvård, en ekonomisk vinst som är obestridlig för ett stort antal människor men ingalunda för alla. Och det är inte alldeles säkert att den ekonomiska vinsten helt och hållet överväger vissa andra resultat som reformen för med sig. Läkarna är oroliga för att man inte skall kunna bemästra den ökade tillströmning av patienter som helt visst kommer att uppstå inom vissa grenar av sjukvården, framför allt när det gäller röntgenoch i viss mån laboratorieundersökningar. Det finns bland allmänheten många som hyst företroende för och känt sig bundna vid läkare som de brukat vända sig till och som de inte vet om de i fortsättningen har möjlighet att få träffa. Och administratörerna har det besvärligt. De skall ordna med personal för inkassering av pengar, med redovisningsskyldighet. De skall ordna transporttjänst för de läkare som blir kallade till hembesök. De skall utarbeta nya rutiner. Det är mycket som skall ordnas, och det är angeläget för de vårdsökande att sjukvården kan fungera smidigt och effektivt, annars kan det hända att allmänheten förlorar förtroendet för reformen. Det är angeläget att reformen förs ut i verkligheten på ett sådant sätt att det som är värdefullt i den inte blir förfuskat. Det är också angeläget för sjukvårdshuvudmännen att reformen är färdig och de administrativa rutinerna rationellt ordnade innan de tas i bruk. Jag vill erinra om vad Östergötlands läns landstings förvaltningsutskott yttrat i sitt remissvar i den här frågan. Utskottet befarar att huvudmännen kommer att drabbas av stora kostnader under övergången, om rutinerna inte gjorts färdiga. Jag hyser mycket stor respekt för vad som yttras från detta landstings förvaltningsutskott. Dess ordförande är ju en herre som har mycket stor erfarenhet av sjukhus och sjukvårdsorganisation över huvud taget. Han har varit ordförande i både CSB och Sjura och nu i Spri. Han har också varit landstingsförbundets ordförande. Jag har haft tillfälle att vid olika sammanträden konstatera hur i detalj han har känt till de förhållanden det här gäller. Jag måste alltså säga att jag tillmäter detta remissyttrande stor betydelse. Reformen är, kan man säga, karakteristisk för våra dagars reformer på ett alldeles särskilt sätt. För det första skall den genomföras snabbt, innan man har haft tid att genomarbeta de administrativa och rutinmässiga planerna för densamma. Det är inte en månad kvar från det vi fattar beslut nu till dess verksamheten skall vara i full gång. För det andra är riksdagens beslut en formalitet som inte har någon betydelse i sammanhanget. De reella besluten har fattats ovanför riksdagsmännens huvuden. För det tredje betalas kostnaderna för reformen med andras pengar. Allt detta är karakteristiskt för de demokratiska reformer som vår nådiga regering begagnar sig av nu för tiden. Reformen betyder en beräknad kostnadsökning av 250 miljoner kronor. Därav finansieras cirka 50 miljoner av statsbidrag. Det är dock att märka att 45 miljoner av statsbidraget avräknas på det statliga mentalsjukvårdsbidraget mot bakgrunden av den höjda vårdavgiften vid sjukhusen, och resten av statsbidraget täcks av att avgiftsintäkterna vid de statliga sjukhusen ökar. Återstoden — den huvudsakliga delen av kostnaderna — täcks genom att arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen höjs från 2,6 till 2,9 procent av avgiftsunderlaget. Vi har sålunda här ånyo en reform som kostar avsevärda pengar men som i princip har mycket ringa synlig inverkan på den statliga budgeten. Man betalar med andras pengar, och då går det lätt. Det var så också med läkemedelsreformen, som antogs av riksdagen för ett par år sedan. Då blev statens utgifter oförändrade, och det var försäkringskassorna som med sina försäkringsavgifter fick betala de stegrade kostnaderna. Det var alltså försäkringsavgifterna som ökade. Reformen belastade inte statsbudgeten. Det kan vara skäl att erinra om kostnadsutvecklingen det första året efter den reformens genomförande. Man hade beräknat kostnadsökningen till följd av reformen till 60 miljoner kronor, d.v.s. till litet drygt 20 procent av den kostnad som skulle ha uppstått om reformen inte hade genomförts. Ökningen blev i stället 107 miljoner kronor, d.v.s. närmare 34 procent. Jag tycker att man kan ha dessa siffror i minnet när man skall försöka bedöma kostnaderna för den nu föreslagna förändringen i sjukförsäkringens betalningssystem. Vem får betala räkningen om denna reform inte går ihop? Såvitt jag kan förstå blir det sjukvårdshuvudmännen. Sjukvårdsreformen är en del i ett paket, där »sjukronorsreformen», den höjda vårdavgiften på sjukvårdsavdelningar till 10 kronor, förlängningen av låneutfästelserna vid anordnandet av nya långtidsvårdsplatser och önskemålet om utredning av sjukvårdskostnadernas samhällsekonomiska betydelse ingick som delar. Medan man i princip kan förutse vad ökningen av vårdutgifterna kostar — det vet man därför att man känner till antalet vårdplatser — kan man inte i någon större utsträckning göra det beträffande »sjukronorsreformen». Vad den kommer att kosta mer än man beräknat får naturligtvis huvudmännen betala. Ingen skall och ingen vill väl förneka att de föreslagna ändringarna — särskilt sjukronorsreformen — innebär en avsevärd ekonomisk förbättring och en avsevärd förenkling för ett mycket stort antal patienter. Jag vill understryka det och skall senare gå in på frågan litet närmare. Ingen kan väl heller förneka att reformen medför administrativa förenklingar för försäkringskassorna. Men man kunde kanske också tala om att det blir ökade kostnader för de patienter som har erlagt belopp på upp till 28 kronor för ett läkarbesök. För de patienter som söker vid exempelvis en kirurgisk mottagning i provinsen är det inte så få som betalar 10 kronor, vilket innebär att de själva med nuvarande system betalar 2:50 kronor. Jag skulle tro att flertalet betalar 20 kronor, d.v.s. de betalar själva fem kronor enligt nuvarande bestämmelser. Jag utgår härvidlag från de erfarenheter jag gjorde senast i somras. Det skall gärna erkännas att det är struntsummor, som man kan bortse från om man jämför med de stora vinster som andra gör. Jag tänker på dem som behöver röntgenoch laboratorieundersökningar, som behöver konsultera andra läkare, som behöver remisser till högre instanser — man kan kalla det så om man tänker sig att någon får remiss från provinsialläkare till sjukstuga, vidare till normallasarett, centrallasarett och slutligen till ett regionsjukhus. Detta gäller också dem som behöver undersökas av en eller flera specialister eller vilkas åkommor erfordrar en serie strålbehandlingar. För dem kommer den ekonomiska förbättringen att var högst avsevärd. De ändringar som skall genomföras betyder emellertid ökade kostnader för sjukhusvård för de utförsäkrade, framför allt för de långtidssjuka, även om det kommer att dröja litet längre än nu innan de blir tvungna att själva betala sin fördubblade vårdavgift — ett år i stället för ett halvår. Däri ligger också en modifikation som görs i propositionen i förhållande till det förslag som fanns i departementspromemorian. Men denna förlängning gäller också vid upprepade vårdperioder för akuta sjukdomar, något som måhända får sin allra största betydelse för förtidspensionerade, som under en stor del av livet kommer att vara beroende av detta system. Det skall gärna erkännas att departementschefen har uppmärksammat detta problem och att utskottet ytterligare understryker betydelsen av att huvudmännen ägnar de utförsäkrade pensionärernas situation särskild uppmärksamhet och medger avgiftsnedsättning eller avgiftsbefrielse om så anses befogat. Jag opponerar mig inte mot höjningen av vårdavgiften till 10 kronor. Allteftersom ATP slår igenom får de sjuka bättre råd att betala en något höjd vårdavgift, och för många av de långtidssjuka är det av betydelse att jämställa kostnaderna för vård på en långtidsvårdsavdelning med kostnaderna på ett ålderdomshem. Avgiftsnivån på långtidsvårdsavdelningarna har också sin betydelse för det s.k. överskottsproblemet. Höjningen av vårdavgiften är ett, men tyvärr ett stelbent, ofullkomligt och endast tillfälligt sätt att komma till rätta med det problemet. Sjukförsäkringsutredningen lade för ett par år sedan fram ett förslag som syftade till en mera slutgiltig lösning av Ööverskottsproblemet. Det var tyvärr förbundet med vissa administrativa besvärligheter och accepterades därför inte av remissmyndigheterna. Jag kan sålunda godta tiokronorsavgiften som en temporär lösning. Jag accepterar också uppmjukningen av tiokronorsregeln i enlighet med vad både departementschefen och utskottet har skrivit; jag tror det är alldeles riktigt. Emellertid kan jag inte underlåta att ironisera en smula över den lättvindiga metod som departementschefen använder: att vara generös och frikostig med andras pengar. Man skall inte heller tro att de administrativa förenkligarna blir fullt så stora som man tänkt sig. Sjukpenningen och den vid sluten vård genomförda reduceringen av sjukpenningen och övergången till s.k. hemsjukpenning medför administrativa åtgärder för försäkringskassorna. Detsamma gäller resekostnaderna, som inom vissa områden av vårt land berör ett mycket stort antal av dem som söker öppen vård. Naturligtvis gäller inte det i Stockholm. Jag tror att försäkringskasseförbundet har rätt när det tycker sig finna att de av reformen föranledda vinsterna för försäkringskassornas del överskattas i departementspromemorian. Det skall också i sanningens namn erkännas att departementschefen i sitt yttrande inte nämner det belopp på 10 miljoner som man i promemorian uppskattar vinsten till, om jag sett rätt i det fallet. Allt det hittills sagda gäller bara ekonomiska förhållanden och berör inte de principiellt kanske allra viktigaste av de nya förhållanden som den föreslagna bestämmelsen innebär. Ett huvudmotiv för de nu föreslagna förändringarna är att minska trycket på den slutna sjukvården genom att göra den öppna sjukvården mera attraktiv. Sjukvårdskostnadernas stegring är ett problem som är aktuellt för alla. Alla vill vara med om att finna ut rationaliseringsåtgärder som skall minska kostnaderna. Man satsar högst betydande summor på rationaliseringsarbete men finner tyvärr att utbytet är litet. I varje fall stiger kostnaderna ändå. De skulle kanske ha stigit ännu mer om man inte hade gjort rationaliseringsarbeten, men vad man ser är att kostnaderna stiger. Eftersom man anser att den öppna sjukvården är billigare än den slutna bör en styrning mot ökad öppen vård medföra en minskning av kostnadernas stegringstakt. Möjligheterna att genomföra öppen vård som ett alternativ till sluten är naturligtvis olika inom olika medicinska specialiteter. Inom den specialitet som jag under min aktiva verksamhet som läkare ägnade mig åt har man redan sedan länge tillämpat principen att allt det utredningsarbete som kan genomföras i öppen vård också blir utfört i den öppna vården. Sängplatserna reserveras för de akut sjuka, för olycksfall och för dem som i den öppna vården undersökts och behöver ett operativt ingrepp vilket genomföres så snart som möjligt efter det de blivit intagna och där patienterna skrivs ut igen så snart som möjligt. Även inom internmedicinen är utvecklingen liknande. Ett mycket stort antal av de intagna fallen är akut insjuknade, hjärtinfarkter, lungaffektioner och liknande som helt enkelt måste vårdas på sjukhus. Obestridligen ligger förhållandena något annorlunda till när det gäller långtidssjukvården. Intermittent vård i olika former, inte bara som femdagarsvård eller som dagsjukvård utan också som en något längre kontinuerlig vård, exempelvis några veckor några gånger om året, kan möjliggöra att patienter kan vårdas i hemmet. Det har också visat sig att utformningen av vårdavgifterna i enlighet med vad jag tidigare anförde kan ha betydelse för vederbörande och hans eller hennes anhörigas villighet att ordna vård i hemmet. Man skall emellertid inte försöka driva begreppet »lägsta tillfredsställande omhändertagande» för långt. Mycket tung vård i hemmet blir, om den kräver personalinsats hela dygnet, ingalunda billigare än sluten vård där var och en som arbetar i vården har möjlighet att ägna sig åt flera sjuka. Det är också lätt hänt att den vård som beredes i hemmet inte blir alldeles tillfredsställande. Patienterna klagar redan nu mera över att de efter en akut sjukdom eller operation får komma hem alltför snart eller att de efter en operation i öppen vård får komma hem omedelbart än över att de måste hållas kvar på sjukhusen. Det kan inom parentes sägas att det inte är uteslutet att fre kommer att minska efter reformens genomförande när ingen egentligen har intresse av att de blir utförda i öppen vård. Det är heller inte alltid säkert att utredning och behandling i öppen vård blir samhällsekonomiskt billigare. Genom att ta in patienten på sjukhus under några dagar då man har möjlighet att dag för dag följa utredningsarbetet och fullfölja det i de riktningar som under utredningsarbetets gång visar sig önskvärda och nödvändiga kan det hända att man på ett snabbare sätt får fram ett undersökningsresultat. Det kan även vara så att en behandling som kan ges i öppen vård i sluten vård ger bättre effekt och snabbare resultat så att patienten fortare kan återgå till sitt arbete. Företagsekonomiskt snävt sett ur sjukvårdens synpunkt — om man får använda det uttrycket — har vården kanske blivit dyrare men samhällsekonomiskt eventuellt betydligt billigare. För min del tror jag inte att trycket från allmänheten generellt sett kommer att bli så mycket större till följd av den reform som nu skall genomföras. För de enklaste åkommorna blir avgiften höjd, och detta kommer väl att medföra att man inte springer i onödan mera än man kanske har gjort förut. Som jag tidigare antydde tror jag att trycket på röntgenavdelningarna blir större. Det är lätt att säga att det hänger på läkarna att inte remittera till röntgenundersökning annat än när det behövs, men det är inte alltid så lätt att motstå kraven från allmänheten.

Jag är rädd att liknande situationer kan komma att uppträda i fråga om röntgenundersökningarna efter genomförandet av denna reform. Det vore olyckligt om reformen skulle leda till ytterligare förlängda väntetider vid röntgenavdelningarna, med resultat att de som verkligen behöver undersökas får vänta länge med eventuellt deletära följder. Man måste planera så att man såvitt möjligt kan förebygga en sådan utveckling, även om det kommer att kosta pengar för huvudmännen. Och det är angeläget att huvudmännen vakar över utvecklingen och gör de insatser som behövs, även om det som sagt kommer att kräva investeringar som man tidigare inte räknat med. För att reformen skall kunna genomföras smidigt och fungera bra är det angeläget att huvudmännen noga vakar över utvecklingen på detta område. En allvarlig konsekvens av den föreslagna reformen synes bli att de möjligheter som nu föreligger till fritt läkarval inom rimliga gränser försämras eller t.o.m. försvinner.

Jag har vid fiera tillfällen här i kammaren talat om betydelsen av kontinuitet i vården. I medicinalstyrelsens principprogram om öppen vård finns detta begrepp inte med. Man finner där ett överflöd av tekniska administrativa uttryck såsom datajournalsystem, terminaler, reversibla patieniflöden mellan olika vårdnivåer, standardisering, om strukturering o. s. v. Man säger att sjukvården därigenom skall bli bättre, men såvitt jag kan förstå säger man inte ett ord om mänskliga ställningstaganden, om betydelsen av den personliga kännedomen och bekantskapen med vederbörandes personliga natur och personliga förhållanden, som ändå betyder så mycket inom sjukvården. När läkarna får sin fixt fastställda arbetstid, då man så att säga stänger luckan som på posten och hänvisar till luckan bredvid, då patienten söker sjukhuset i stället för en viss läkare, har jag svårt att förstå hur kontinuiteten skall kunna kvarstå.

Men jag kan inte frångå att jag tror att det är av betydelse. I varje fall är det väsentligt att vården inte görs opersonlig. Det finns inte bara sociala och psykologiska motiv härför utan i hög grad också praktiska. En läkares personkännedom är av stor betydelse. Om en patient varje gång han söker vård får träffa en ny läkare medför det tidskrävande samtal och kliniska undersökningar som måste upprepas många gånger. Om någon medvetet söker samma läkare år ut och år in måste det bero på att den sökande har förtroende och tycker om läkaren i fråga. Det är en väsentlig nackdel om ett sådant personligt läkarval försvinner. Jag fick senast i somras en påtaglig erfarenhet av hur svårt det var att bara komma i tillfällig kontakt med patienter som hade långvariga besvär. Förutsättningen för att man skall kunna ordna för dem är en närmare kännedom om dem själva och deras besvär, hur besvären utvecklar sig samt hur patienten förefaller att ha det över huvud taget. Jag har svårt att föreställa mig att en datacentral, även om den har en terminal på mottagningsrummet, skall kunna sköta den saken bättre. En av de intressanta lärdomar jag fick under mitt arbete högt uppe i norr i somras var just svårigheten att lösa de sjukas problem när sjukvården bedrevs av läkare — på den plats där jag var hade också mycket högt kvalificerade läkare tjänstgjort, som avlöst varandra med någon eller några månaders förordnande. Man håller det hela flytande men undviker att ta definitiv ståndpunkt i de fall då saken är svåravgjord och kräver bättre kunskaper om de bakomliggande personliga förhållandena. Jag målar kanske bilden i omotiverat mörka färger, men jag har blivit något skrämd av medicinalstyrelsens skrift om den öppna vården med alla dess tekniska arrangemang, men där det personliga, det mänskliga såvitt jag kan förstå heit har fallit bort. Det finns en kategori av läkare som har möjligheter att ordna sitt arbete så att det passar dem och deras patienter, nämligen de privatpraktiserande. Jag träffade häromdagen en patient som hade besökt en sådan läkare vid ett par tillfällen. Han hade fått resonera med honom ungefär en timme varje gång och var mycket tacksam för det ingående sätt på vilket läkaren hade penetrerat hans besvär. Han fick naturligtvis betala en ordentlig summa för det, men det gjorde han gärna. Han tyckte att han fick ett gott utbyte för sina pengar. Det är nu meningen att de privatpraktiserande läkarna skall inordnas i det nya systemet. Det kan inte ske nu, vilket är naturligt. Det borde kanske kunna ske samtidigt med det nya systemets tillämpning för alla andra läkare. För mig är det inte ett oavvisligt krav.

Försäkringskassan skall även vid sådana sjukbesök erlägga 31 kronor till sjukvårdshuvudmannen. Denne beräknas härigenom inte få några ökade utgifter. Det är alldeles klart att en läkare som den jag nyss beskrev inte passar in i det system som här har skisserats. Systemet innebär i princip att den privatpraktiserande läkaren försvinner, eftersom sjukvårdshuvudmännen i regel måste träffa sina avtal på generella grunder — kanske olika för olika specialiteter men knappast olika för skilda individer i en given specialitet. Det är svårt att förstå hur de läkare som ägnar mycket lång tid åt sina patienter skall kunna hävda sig gentemot dem som arbetar snabbare och mera effektivt rent tekniskt sett men obestridligen på ett mindre personligt sätt. Det blir kanske så att de kommer att kosta extra pengar för sjukvårdshuvudmännen, eller så att de får otillräckliga inkomster, beroende på hur avtalen träffas. De passar emellertid inte riktigt in i systemet. Tills vidare föreslås att läkare, som inte reflekterar på det nya systemet, under den första tvååriga försöksperioden skall tillämpa det nuvarande systemet med återbäringstaxa. Detta gäller alltså från den tidpunkt då det nya förslaget angående privatpraktiserande läkare skall träda i kraft, vilket man föreställer sig skall ske från den 1 juli nästa år. Men det finns en skrämmande sats i riksförsäkringsverkets utredning. Möjligheten att framdeles uppnå taxebindning lagstiftningsvägen utesluts inte, men en frivillig väg bör i varje fall först prövas. En sådan taxebindning lagstiftningsvägen kräver, säger man i denna utredning, grundliga undersökningar och samfällda beslut av regering och riksdag. Syftet är dock påtagligt: Man vill att den privatpraktiserande läkaren, denne frie yrkesman, skall försvinna från vårt samhälle. Det verkar som om man ville göra rätten att utöva läkaryrket — som det numera heter, förr hette det som bekant läkar konsten — beroende inte av vederbörandes medicinska kvalifikationer utan av om han följer en taxa eller ej. Riksförsäkringsverkets utredning skall nu remissbehandlas, och remissyttrandena har enligt uppgift infordrats till i mitten av februari nästa år. Kungl. Maj:t anser sig i föreliggande förslag ha fått bemyndigande att utfärda bestämmelser om de privatpraktiserande läkarnas ställning i ersättningssystemet.

När läkaren får fast angiven arbetstid, bör han kunna få använda sin fritid efter eget skön. Det får andra tjänstemän med begränsad arbetstid. Han bör t.ex. kunna få bedriva sjukvård, eventuellt i sitt hem, under den tiden. För mottagning som sjukhusläkare bedriver på sin fritid utan någon anknytning till sjukhuset kan han, om ej annat följer av hans anställningsavtal med huvudmännen, själv bestämma sina arvoden. Om det i det enskilda fallet skulle befinnas lämpligt och ändamålsenligt och det inte inkräktar på sjukhusets normala drift, torde det även ur sjukvårdsekonomisk synpunkt kunna vara befogat att denna praktik förläggs till sjukhuset eller inom sjukhusområdet. Avtal därom bör kunna träffas mellan vederbörande läkare och sjukvårdshuvudmannen. Reservation 2 bygger på tre olika motioner, ingen väckt av någon läkare. Motionärerna kommer inte bara från moderata samlingspartiet utan även från folkpartiet och <socialdemokraterna. Den visar att detta är uttryck för ett behov och en önskan från de patienters sida som vill vara förvissade om att de skall ha möjligheter att träffa den läkare de önskar träffa, och den yrkar på den modifiering av lagtexten som skall säkerställa detta. I reservation 4 hemställer vi att ge nomförandet av reformen skall uppskjutas till den 1 juli 1970. även under de allra senaste dagarna har jag från tre olika förvaltningsutskott hört hur oförberedd man känner sig inför reformen. Det är som om man trodde att det endast vore på läkaravtalen det hängde. Men det är så många nya uppgifter som åläggs landstingen. Observera bara den lilla satsen att det får ankomma på huvudman att organisera jourtjänst som tillgodoser anspråken på läkarvård vid hembesök till sådan taxa. Det är inte så mycket läkarna som jag här tänker på — provinsialläkare har ju alltid funnits — utan jag tänker på att sjukvårdshuvudmannen skall vara skyldig att ansvara för att det finns en transportorganisation som fungerar. Det är från förvaltningsutskott med mycket stor erfarenhet, med socialdemokratiska ledare med mycket stora kunskaper inom området, som jag har hört den här tveksamheten framställas. Dessa uttalanden har inte fällts i det förvaltningsutskott där jag är med utan från annat håll, och uttalandena är enligt min mening mycket tungt vägande. Jag upprepar att det är viktigt att reformen inte förfuskas genom att oförberedd föras ut i verkligheten. Jag skall också be att få yrka bifall till den reservation som gäller utredningen. Som jag tidigare nämnde ingick i det här paketet att man skulle göra en utredning och analys om sjukvårdskostnadernas fördelning och samhällsekonomiska betydelse. Denna utredning är anförtrodd en tjänsteman i finansdepartementet med biträde av experter från olika håll. År 1971 går det avtal ut som gäller finansieringen av mentalsjukvården. I samband med att ett nytt avtal skall träffas är det av betydelse att hela frågan om hur kostnaderna för sjukvården skall fördelas mellan huvudmännen och staten tas upp till diskussion. Den fördelningen är ett politiskt avgörande. Det är alltså enligt min mening inte tillräckligt med bara en expertorganisation. Det är väsent ligt att den parlamentariska utredning som bör föreslå hur fördelningen av kostnaderna skall ske får börja sitt arbete redan nu. Det är viktigare ait tillsätta en parlamentarisk utredning, där naturligtvis experter bör ingå, än att frågan i detta skede förbehålles en expertutredning. Herr talman! Jag har också avgivit ett par blanka reservationer, betecknade med 1 och 3.

Orsaken till denna höjning är att det bidrag arbetsgivaravgifterna lämnat till läkarvårdsoch sjukhusförmånerna över huvud taget relativt sett har minskat. Dessa siffror är naturligtvis rent faktiska, men arbetsgivarna har i stället satsat en icke så obetydlig del på företagshälsovård och företagssjukvård. De får visserligen för detta ersättning från den allmänna försäkringen — ungefär 50 procent av kostnaderna — men de har satsat en hel del som kunde läggas i vågskålen när det gäller bedömningen av hur finansieringen av reformen skall ske. Denna ökade avgift har tagits med i beräkningarna vid de avtal som gjorts för nästa år, och det finns därför ingen anledning att vidhålla något yrkande på denna punkt.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

Herr talman! Jag är ansvarig för den motion som har fått nr I: 1086 i denna kammare. Jag säger det därför att den i utskottsutlåtandet ibland betecknas med en annan siffra — men det har i och för sig ingen större betydelse. I min motion har jag tagit upp tre problem. Jag har tagit upp frågan hur den föreslagna ändringen i 29 8 sjuk vårdslagen skall tolkas. Jag har tagit upp frågan om den upplysning till allmänheten som den föreslagna lagstiftningen nödvändiggör. Jag har slutligen av en speciell anledning tagit upp frågan om uppskov med lagstiftningens ikraftträdande.

Man övergår alltså från ett förvaltningstekniskt begrepp »inom verksamheten» till ett geografiskt begrepp »på sjukhuset». Jag skulle gärna vilja veta vad som är motiveringen till denna glidning i formuleringen, ty det är väl ostridigt på det sättet att det inom ett visst geografiskt område den ena timmen kan det bedrivas en verksamhet och den andra timmen en annan verksamhet. När det gäller den sjukvårdande verksamheten har det hitintills inom samma geografiska område kunnat bedrivas en sjukvård i samhällets regi, varpå det någon tid därefter blivit en privat mottagning av annat slag. Jag har velat ställa frågan direkt: Vad är syftet med denna förändring?

Antag att en huvudman säger till någon av sina sjukhusläkare att avtal kan träffas om att sjukhuset upplåter den och den lokalen, där läkaren normalt inte tjänstgör, för att läkaren där skall kunna driva privatpraktik. Jag skulle då kunna ställa frågan så enkelt: Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta mot den sjukvårdshuvudman som träffar ett sådant avtal? Frågeställningen är mycket förenklad, men jag tror att den ger principen i ett nötskal. På sidan 29 i utskottsutlåtandet behandlas problemet om — skall vi kalla det — privatpraktik. Där sägs mycket skickligt att man visst skall få lov att träffa avtal om privatpraktik. Det finns inga hinder mot ett sådant avtal, som gäller tiden utanför läkarens fastställda arbetstid. Men nu är det så — jag skall utveckla detta senare — att det tjänsteavtal som man diskuterar innehåller fasta arbetstider bara för underläkare, i varje fall för närvarande. Betyder då vad som här står att det avtal, som utskottet antyder, möjligtvis kan vara tillämpligt på underläkarna med den fasta arbetstiden, medan den överordnade läkarpersonalen inte beröres av denna bestämmelse? I så fall är ju det som står här ett slag i luften, och min motion i detta ärende har inte ens i stort sett blivit tillgodosedd som det står i utlåtandet. Jag har tagit upp frågan om upplysning till allmänheten. Även på den punkten får jag ett konstaterande från utskottet, att de sjukvårdande myndigheterna, sjukkassor och andra, har haft uppmärksamheten i hög grad riktad på olika informationsproblem. Detta är riktigt. Det har bedrivits en omfattande underrättelseverksamhet för att allmänheten skall få veta något om vilka möjligheter den har till sjukvård. Men jag hade i motionen tagit upp informationsverksamheten från en mycket speciell utgångspunkt, nämligen att den svenska allmänheten i dag känner en viss osäkerhet, en viss ängslan och rädsla. Herr Kaijser var inne på denna sak när han sade att man känner en osäkerhet inför möjligheten till det fria läkarvalet och — om man är långtidssjuk — en osäkerhet inför möjligheten att inte bli behandlad av samma läkare. Man känner också osäkerhet inför möjligheten att beställa tid och tvingas tillbringa timme efter timme i en läkares eller ett sjukhus väntsal. Detta tycker jag att vederbörande skall informera allmänheten om, såvida de nu kan göra det med gott samvete. Här ute i vår egen korridor satt till för en tid sedan ett anslag om att de av oss som behövde anlita läkare kunde ringa upp ett angivet telefonnummer och tala med en namngiven sjuksyster för att beställa tid. Då skulle man bli hänvisad till en överläkare, som var specialist på det aktuella området. Det är alldeles omöjligt i fortsättningen. De som är ansvariga för anslaget har tydligen också insett detta, ty det har bytts ut mot ett mera neutralt anslag, på vilket står att ett avtal har träffats med sjukhuset om viss akutsjukvård och att man skall bli omhändertagen av en läkare. Den speciella krusidullen om överläkaren kan vi inte räkna med i fortsättningen, vilket naturligtvis har skett i jämlikhetens namn. Men det skall vi inte säga något om i dag. Det står emellertid fortfarande angivet på detta anslag att vi kan beställa tid, och om det förhåller sig så att man inte kan garantera den svenska allmänheten att den får beställa tid och slipper spilla timmar på väntan, då skall vi också ta ned vårt anslag, så att riksdagens ledamöter får gå och sätta sig i den vanliga poliklinikkön. Det skall bli intressant att träffa statsråd och andra där. Låt mig så komma till frågan om uppskov. Även denna fråga har jag i motionen behandlat från en särskild utgångspunkt, beroende på att jag är van från mitt civila arbete att bedöma saker och ting ur förhandlingssynpunkt.

Skall vi använda ett i sjukvårdssammanhang krasst uttryck så kan vi säga, att det blir en produktionsnedgång när man inte känner till de förutsättningar under vilka man arbetar. Men jag kan försäkra att det också uppstår en osäkerhet hos den huvudman som inte vet vad han skall svara den underställda personalen om inte bestämmelserna är klara och det inte finns ett löneavtal. Utskottet säger på s. 26 angående den av mig aktualiserade frågan att »läkarförhandlingarna har påbörjats för någon tid sedan och har redan lett till enighet i vissa principiella frågor». Båda delarna stämmer, Enighet råder om att läkarna är beredda att gå över från prestationslönesystemet — alltså den låga fasta lönen och prestationsersättning för vissa bestämda arbetsinsatser — till en totallön. Detta är man överens om, och det är en viktig sak i sammanhanget. Man är vidare överens om en arbetstidsreglering för underläkare, men man är inte överens om hur det skall bli med arbetstiden för överläkare och andra funktionärer ovanför underläkarnivån. Vi kanske kan tycka att har man löst den ena frågan så kan man också lösa den andra. Men den här materian, som vår förre civilminister brukade säga i förhandlingssammanhang, är enormt komplicerad. Diskussionen om Ööverläkarnas tjänstgöringsskyldighet inrymmer nämligen som ett delproblem frågan om Ööverläkarnas situation på undervisningssjukhus, frågan om de forskande läkarnas situation. Här har man tydligen mycket svårt att komma fram till att utöver tid för sjukvårdande verksamhet och för undervisande verksamhet också skall ställas till förfogande tid för forskning. Det är en rätt väsentlig sak att man lyckas lösa forsk ningsproblemet. Den undervisning som bedrivs, hjälper oss i samhället inte till något annat än att hålla verksamheten i gång på oförändrad nivå. Den tillför oss ingen inovation, inga nyheter, ingenting som är av betydelse för förbättrad vård av sjuka människor. Det blir inget nytt av undervisningen som sådan. Det nya kommer först genom forskning. Nu kan det sägas att Sverige är ett litet land. Varför skall vi behöva forska? Låt dem forska vid Princeton eller något annat fint universitet, där de har råd att hålla sig med framstående läkare! Javisst, det är där forskningen bedrivs, men för att vi skall kunna tillgodogöra oss forskningsresultaten i vårt land är det en absolut förutsättning att vi har människor hos oss som sysslar med forskning och kan tillgodogöra sig vad som händer på andra håll. Vi kan ha enstaka »kanoner» som når upp till rymderna, men alla de andra forskarna behöver vi för att över huvud taget kunna tillgodogöra oss forskningsresultaten och utnyttja dem. Det finns en överhängande risk för att man inte löser det problemet när arbetstidsavtalet skall träffas. Jag har sagt detta för att visa hur komplicerad frågan är och för att man inte, som utskottet gör, skall hysa någon större optimism om att det kan föreligga ett avtal vid tidpunkten för reformens ikraftträdande. Detta är min motivering för att man borde skjuta på reformen till den 1 juli. Därmed har jag egentligen sysslat med vad som står i min motion. När jag studerat ärendet har jag emellertid kommit i kontakt med vissa andra förutsättningar för reformens ikraftträdande. Det har redovisats i olika sammanhang att de tekniska förarbetena till denna reform började tidigt. Det har sagts att redan i januari 1969 förelåg en överenskommelse mellan sjukvårdshuvudmännen och regeringen, vidare att uppdrag har lämnats åt riksförsäk ringsverket och att riktlinjer har utarbetats för ett nytt ersättningssystem vid läkarvård i allmän regi. Dessa riktlinjer finns i en skrift som till hälften innehåller text, medan den andra hälften utgörs av blankettförslag. Skriften är daterad den 17/10 1969, men jag vet att här i Stockholm kom den inte sjukvårdsroteln till handa förrän någon gång i november månad. Sådant skapar naturligtvis svårigheter för dem som på fältet har att syssla med den här frågan. Sjukvårdsstyrelsen i Stockholm behandlade frågan den 13 november. Detta var det första tillfälle då styrelsen kunde ta upp den, med de rutiner och den teknik som man är tvungen att tilllämpa i en storstad.

Just nu sitter man i Stockholms stadskollegium och fattar beslut om hur man skall göra i staden med anledning av det beslut som vi ännu inte har fattat här. Det är från kommunal synpunkt en rent otillfredsställande situation, och det är en nonchalans mot kommunerna som verkligen måste påtalas. Herr talman! Låt mig till slut övergå till den s.k. fullmakten för regeringen när det gäller privatläkarna. Den aktuella propositionen är daterad den 17 oktober. I den begär Kungl. Maj:t ett bemyndigande att fastställa grunder för läkarvårdsersättningen. Ett sådant bemyndigande kan innefatta en del olika ting som räknas upp, och i en enda mening nämns som exempel den privata läkarvårdens inordnande i det nu föreslagna systemet. Det är ett faktum, ärade kammarledamöter, att när regeringen begärde denna fullmakt hade regeringen ännu inte kunnat ta del av det material som fullmakten avser. Jag åsyftar här den några hundra sidor tjocka promemoria som — vilket väl är ett tecken på den allmänna nonchalansen i detta ärende — på omslaget och försättsbladet är daterad oktober 1969, men inne i texten daterad den 6 november 1969, alltså flera dagar efter det att propositionen avgivits. Jag har inhämtat att riksdagens andra lagutskott fick del av detta utredningsmaterial samma dag som utskottet handlade ärendet, d.v.s. samma dag som utskottet rekommenderade oss att lämna en fullmakt till regeringen i detta avseende. Jag undrar hur många i andra lagutskottet — det kanske vi kan få veta av lagutskottets talesman — som verkligen kunnat tränga in i denna promemoria. Det kan kanske påstås att det inte är nödvändigt att tränga in i promemorian, eftersom Kungl. Maj:t skulle kunna fatta beslutet ändå. Utskottsmajoriteten har dock åberopat promemorian och begär av oss att vi skall lämna en fullmakt med utgångspunkt från denna handling som ingen av oss tagit del av. Jag undrar hur många som i sin privata verksamhet lämnar ut fullmakter till höger och vänster — i detta fall till vänster — utan att ha satt sig in i vad fullmakten innebär. Det begärs av oss att vi skall göra det nu. Jag förstår att denna proposition kommer att vinna bifall, men jag skall ändå be att få yrka bifall till de reservationer som herr Kaijser talat för.

Herr talman! Ett av huvudmålen när det gäller den här föreslagna reformen är att förstärka den öppna vården och därigenom avlasta den slutna åtskilligt arbete.

Den slutna vården är betydligt dyrare än den öppna. Med all respekt för herr Kaijsers erfarenhet och sakkunskap föreföll det mig som om han målade reformen i synnerligen mörka färger. Han ifrågasatte själv om inte så var fallet. Men herr Kaijser yrkade ändå inte avslag på propositionen. Jag vågar ifrågasätta om de reservationer från moderata samlingspartiet som herr Kaijser undertecknat är av sådan väsentlig betydelse att de verkligen skulle rubba reformens grundläggande karaktär. Om så skulle vara fallet hade det varit mer logiskt att yrka avslag på propositionen. Jag vill vidare fråga — när jag nu berör herr Kaijsers inlägg — hur många patienter det är som nu har möjligheten att år ut och år in träffa samma läkare. Det kan i varje fall inte vara majoriteten av de sjuka. De får ju, som vi alla vet, finna sig i lång väntan på poliklinikerna och sedan ta den läkare de kan få. Hur man än ser på den här föreslagna reformen kommer naturligtvis människorna, patienterna, i blickpunkten. Vi får inte under några omständigheter införa ett system som missgynnar sjuka människor när de söker läkare för att få vård. De har alla rätt att bli humant behandlade, att få den bästa vård som samhället kan erbjuda, och detta utan onödig tidsutdräkt och till ett rimligt pris. Det är alltså ur patientens synvinkel man främst bör betrakta varje vårdreform. Men det är inte endast fråga om de ekonomiska utlägg en sjuk människa får, när hon söker läkare. Man måste också lägga stor vikt vid att hon får en läkare för vilken hon kan hysa förtroende och inte påtvingas någon som hon inte vill ha. Förhållandet mellan patienter och läkare har varit föremål för debatter den senaste tiden — som också understrukits av herr Kaijser i hans inlägg — varvid just vikten av goda personliga kontakter dem emellan påvisats. Det har brustit i många fall redan nu, och det är därför av vikt att dessa kontakter utökas och inte missgynnas genom en reform som denna. Jag tror att man måste fortsätta efter den linjen, att den arbetstid som läkarna har skall utnyttjas till en mera personlig kontakt mellan dem och patienten. Utskottet anser också att det har haft dessa förhållanden i blickpunkten under behandlingen av denna vårdfråga. Genom reformen förstärks skyddet inte minst för dem som behöver en omfattande och dyrbar vård. Genom införandet av vad vi nu kallar 7-kronan, alltså enhetspriset vid varje läkarbesök, vet också patienten vad hon eller han behöver betala. Genom att läkarnas arvode sedan tas ut via huvudmannen av försäkringskassan besparas patienten besväret att gå till sjukkassan och ta ut återbäringen. Man behöver alltså inte ligga ute med pengar i onödan. Det blir framför allt billigare för dem som behöver en omfattande vård, med röntgen, radium, laboratorieundersökningar etc., eftersom allt detta också ingår i den avgift som erlägges vid besöket hos läkaren. I någon mån vill jag också betrakta denna reform som ett steg mot jämlikhet på åtminstone ett viktigt område. Det pratas med förlov sagt mycket strunt kring jämlikhetsfrågorna i våra dagar även på håll där man borde veta bättre. Men här yppar sig en möjlighet att ta ett viktigt steg på vägen. Vi kommer nog aldrig ifrån en viss prioritering på sjukvårdsområdet — vare sig det gäller öppen eller sluten vård. Men denna reform borde ge en chans till rimligare och rättvisare fördelning av de begränsade vårdresurser vi har — kalla det sedan vårdkris eller något annat. En sådan fördelning av vårdresurserna ser jag som en stor tillgång. Det har fogats några reservationer till detta utskottsutlåtande och dem har herrar Kaijser och Lidgard berört i sina anföranden. Jag skulle vilja ta upp ett par av dem och börjar med ikraftträdandet, som är en kontroversiell fråga. Propositionen har föreslagit att reformen skall träda i kraft den 1 januari 1970, alltså om några veckor. Ingen vill förneka att det är en mycket kort tid mellan beslutet i riksdagen och ikraftträdandet av lagen. Propositionen kom sent på utskottets bord, alltför sent tycker de motionärer som har reserverat sig för en tidsfrist till den 1 juli 1970. I det särskilda yttrande som jag och fru Freenkel i medkammaren har avgivit framhåller vi, att en reform av den storlek som det här är fråga om alltid för med sig vissa anpassningsproblem när den skall föras ut i praktiken.

Om reformen kan genomföras utan alltför stora komplikationer, vilket vi hoppas, förutsätter detta en lojalitet från läkarna men även ett hänsynstagande från huvudmännens sida till läkarnas arbetsförhållanden, framför allt deras arbetstid och deras berättigade anspråk på ersättning för krävande och ansvarsfyllda uppgifter. Vi anser oss i de redogörelser om förberedelserna, som utskottet fätt, ha erhållit vissa garantier för att komplikationerna i samband med reformens genomförande inte blir alltför stora och att Kungl. Maj:t omsorgsfullt prövat möjligheterna. I samband med detta kan jag inte underlåta att ta upp till bemötande ett par uttryck som socialministern apD vände i medkammaren — jag trodde att han skulle vara här nu och tyckte där för att jag hade anledning att göra det. Han kallade den diskussion som har tagit fart under de senaste dagarna för ohämmad skrämselpropaganda. Jag kallar det en oro för hur reformen skall utfalla, eftersom informationerna inte varit tillräckliga. Folkpartiet har helhjärtat ställt sig bakom reformens genomförande. Det enda vi haft att invända mot den gäller just tiden för ikraftträdandet. Vad det då tjänar för syfte att misstänkliggöra andra politiska partier när det gäller denna reform överlämnar jag åt socialministerns politiska meningsfränder att utröna. Jag tillbakavisar kraftigt de insinuationer som herr Aspling framförde i andra kammaren och som jag inte anser gagnar saken. Vi är allesammans överens om att denna reform skall genomföras. Det enda vi över huvud taget har ifrågasatt är om inte handläggningen kunnat vara annorlunda. Detta är inte en regeringens gåva till svenska folket, utan det är en reform som vi alla varit ense om. Jag har alltså, herr talman, inget annat yrkande på denna punkt utan ansluter mig till utskottets förslag. Men detta hindrar inte att det bör framhållas och framhållas kraftigt att handläggningen av denna reform långt ifrån är den lämpligaste. Det är inte rimligt att i höstriksdagens sista timme få en proposition framlagd med en så vittomfattande social reform som denna. Det är inte bara utskottet och riksdagen som under stark tidsbrist har måst hasta igenom denna fråga.

Det hade givetvis varit av värde att bättre kunna överblicka utvecklingen av den öppna vården just på den privata sektorn. Men som jag nämnde har vi sagt oss, att förberedelserna för reformen är långt framskridna. Landstingsförbundet tillsatte i april en arbetsgrupp för dessa frågor, vilken samarbetat med riksförsäkringsverket. Preliminära förslag från gruppen fördes fram i början av september. Slutligen kom detta förslag den 17 oktober. Läkarförhandlingarna har påbörjats, och enighet har nåtts i vissa principfrågor, och detta är av stort värde. Det var den 13 november som riksförsäkringsverket till socialministern Ööverlämnade utredningen och förslaget om ersättning vid privatläkarvård. Dessutom har Landstingsförbundet enligt uppgift gjort upp sina planer och förklarat sig berett att tillämpa reformen från den 1 januari 1970. Det är med hänvisning till dessa förberedelser som vi — med de betänkligheter som vi framfört i vårt yttrande — gått med på den tidpunkten. Det finns ytterligare ett par reservationer som jag skulle vilja beröra. I motionen 1I:1087 har herr Ferdinand Nilsson, om jag inte misstar mig, framfört ett krav på, att huvudmännen skall se till att den rådande läkarbristen upphävs och att det blir tillräckligt med läkare för att reformen skall kunna genomföras. Jag tycker att det är ett mycket förnuftigt resonemang. Men utskottet har pekat på att antalet läkare i landet kommer att växa snabbt tack vare den fördubbling av utbildningskapaciteten vid de medicinska högskolorna som genomförts under 1960-talet. Därtill kommer den ytterligare ökning som föreslagits i en nyligen avgiven proposition. Enligt socialstyrelsens beräkningar kommer totalantalet läkare att öka från för närvarande drygt 10 000 till cirka 16 000 år 1975 och nära 20 000 år 1980. Därför har utskottet ansett att man skall våga satsa på denna reform. Det är naturligtvis svårt att beräkna hur pass stor ökningen av antalet vårdsökande blir. I en annan motion, I: 1085, har begärts ett parlamentariskt inslag i den utredning som Kungl. Maj:t tillkallade i juni i år för att behandla frågor om vårdkostnaderna, innefattande dels en samhällsekonomisk analys av vårdkostnadernas utveckling, dels en teknisk undersökning rörande verkningarna, både individuellt och kollektivt, av metoderna för kostnadernas finansiering. Motionären anser att dessa frågor är så viktiga för huvudmännen, för den enskilde vårdsökande och skattebetalaren att ett parlamentariskt inslag i utredningen vore befogat. Denna består nu av representanter för Landstingsförbundet, Göteborgs sjukvårdsstyrelse, socialstyrelsen och riksförsäkringsverket. Den leds av en tjänsteman från finansdepartementet. Jag vill tillfoga att det ligger en hel del i motionärens önskan om en vidgad utredning med parlamentariskt inslag. Men det förefaller utskottet bli en bättre handläggning av dessa frågor om, sedan utredningen klarat sitt arbete, en parlamentarisk kommitté får lägga fram sina värderingar och bedömningar på detta arbete, vilket är av analytisk och teknisk natur. Vi väntar därför att det blir en fortsättning på detta utredningsarbete i enlighet med intentionerna i den motion som har väckts. Utskottet anser att det skulle vara en mer praktisk väg än att vidga utredningsarbetet. Vad kostar den här reformen? För sjukförsäkringen blir det 250 miljoner kronor dyrare om året. 50 miljoner skulle finansieras genom statsbidrag, och man anser sig kunna ta igen den kostnaden genom en minskning av det s.k. mentalsjukvårdsbidraget till sjukvårdshuvudmännen och genom en viss höjning av avgifterna vid de statliga sjukhusen. Det återstår således 200 miljoner kronor som bör täckas genom höjda avgifter från arbetsgivarna. Procentsatsen för deras avgifter skulle hö jas från 2,6 till 2,9 procent av avgiftsunderlaget. Utskottet anser att det är en rimlig avvägning av kostnaderna och kan inte ansluta sig till de motionskrav som går ut på att lika fördela kostnadsökningen mellan staten, arbetsgivarna och egna avgifter. Jag förmodar att fler av utskottets ledamöter i sina anföranden kommer att redogöra för utskottets inställning till åtskilliga av de övriga reservationerna. I annat fall ber jag att få återkomma. Till sist, herr talman! Alla stora reformer har det trögt i portgången, när de skall omsättas i praktiken. Det går helt enkelt inte alltid att överblicka samtliga detaljer. Detta gäller inte minst denna reform. Även om man godtar den i dess helhet kan man stå frågande inför i vilken grad den gynnar patienterna, avlastar den slutna vården, främjar läkarnas arbete och blir ekonomiskt fördelaktigt för huvudmännen. Förmodligen fyller den inte alla de krav som vi ställer på den. Det vore i så fall mycket märkligt. Det är därför ingen kritik mot de principer som skall tilllämpas i den föreslagna lagen om man förutsätter att den i en mer eller mindre avlägsen framtid behöver justeras och ändras på vissa punkter eller kräver vissa tillägg.